Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på frågan. Jag skulle dock vilja ställa en följdfråga, när finansministern säger att skatten är konkurrensneutral. Ja, isolerat nationellt kan man säga det, men när man vet hur trafiken flödar mellan Bohuslän, Dalsland och Värmland in på norska sidan fram och åter blir den i praktiken långt ifrån neutral, jag ville närmast att finansministern skulle medge att den i den delen inte är neutral. Min följdfråga är: Vad menar finansministern med att det inte skulle vara lämpligt att aktualisera saken i Nordiska rådet, och vad ligger i begreppet att ”det skulle vara önskvärt” om frågan löstes? Jag vill bara ta ett exempel medan finansministern funderar på en tilläggskommentar. Om vi tänker oss att en bil kör från Håverud till Sarpsborg, en körsträcka på 12 mil i Norge, med ett treaxlat ekipage med släpvagn, totalvikt 50 ton, innebär det drygt 18 kr. i milkostnad. Ungefär 200 kr. skall chauffören erlägga kontant vid gränsen. Från länsstyrelsen återbetalas till åkaren en dygnsersättning. Den svenska vägskatten på 5:60 kr. per mil återbetalas inte utan kvarstår på länsstyrelsen tills sluträkning utgår. Ansökan om återbetalning skall ske var tredje månad på särskild blankett. Vad det innebär i form av besvär för åkare och för länsstyrelser kan var och en räkna ut. Om vidare det fordon som jag nämnde — vilket var lastat med kvartsit — i stället skulle ha varit lastat med wellpapp, skulle oförändrad avgift ha uttagits, eftersom avgiften baseras på fordonets totalvikt. Även detta är en litet originell bestämmelse. Mycket stort missnöje råder med den nuvarande ordningen. Det upplevs som orättvist att åkarna har så olika villkor. Den nuvarande ordningen har bl.a. lett till att norska åkare väljer svenska vägar, t.o.m. i fall där körsträckan härigenom blir längre, eftersom detta ställer sig klart ekonomiskt fördelaktigt. Finansministerns besked att skatten är konkurrensneutral är därför inte särskilt tungt vägande. Jag menar för egen del att det finns anledning att aktualisera frågan om det är möjligt att åstadkomma ömsesidigt rättvisa regler. Jag har uppfattat att finansministern önskar att denna fråga skall få en lösning. Det gäller här, herr talman, inte någon ny fråga. Redan Kjell-Olof Feldts företrädare i ämbetet, Gunnar Sträng, har haft att ta ställning till den här frågan under sin tid som finansminister. Om finansdepartementet och regeringen anser att det är önskvärt att frågan får en lösning, skulle det vara intressant att få veta vilket tidsperspektiv som finansministern anlägger. Kan denna fråga rent av lösas i år eller i nästa år? Det vore i så fall en framgång.
Herr talman! Med konkurrensneutralitet menar jag att när en svensk lastbil kör i Norge betalar den samma kilometerskatt som en norsk lastbil när denna kör i Norge. När å andra sidan en norsk lastbil kör i Sverige betalar den då samma kilometerskatt som en svensk lastbil som kör i Sverige. Någon annan definition på konkurrensneutralitet har vi svårt att komma fram till. Men detta hindrar inte, som jag säger i mitt svar, att vi tycker att den nuvarande ordningen inte är tillfredsställande. Den skapar både administrativa problem, besvär och kostnader för svenska lastbilsförare som kör i Norge, medan ju faktiskt motsatsen uppstår, i varje fall i viss utsträckning, för norska lastbilsförare i Sverige. Det är det som gör det önskvärt att försöka få tillstånd en lösning av frågan. Skälet till att jag uttryckte mig mycket försiktigt borde Elver Jonsson inse. För att vi skall kunna nå resultat måste vi mötas av en motsvarande vilja från den norska regeringens sida. Innan jag har kännedom om viljan från denna regerings sida att nå några lösningar på problemet är det klokast att jag inte gör några utfästelser. Det är två suveräna stater som här måste göra upp. Jag sade tidigare att jag inte tycker att det är lämpligt att en av de regeringar som för ett år sedan förvägrade Danmark att ta upp frågan om kilometerskatten i Nordiska ministerrådet väcker frågan på nytt. Jag tror att slutsatsen beträffande anledningen till att detta är olämpligt ger sig av sig själv.
Herr talman! Jag blir inte mer lugnad av det som finansministern nu säger. Kjell-Olof Feldt hänvisar till att det är fråga om två självständiga stater och till att man naturligtvis inte kan klampa på hur som helst. Om frågan vore ny, skulle det vara ett rimligt svar, men det gäller ett problem som snarare är decennier långt än årslångt. Det vore därför angeläget att vi fick kännedom om åtminstone den svenska regeringens vilja att ta tag i det. Finansministern erkänner att det är fråga om ett stort problem, och det håller jag honom räkning för. Låt mig dock summera genom att säga att skatten långt ifrån är konkurrensneutral, även om man inom det egna landet inte gör någon skillnad i avgiftshänseende. Klart är att effekterna av gällande ordning blir förödande för åkarna. Detta har redan vidimerats av finansministern. För länsmyndigheten, som skall hantera blanketterna för restitutionen, vilken sker dygnsvis för den tid fordonen befinner sig i Norge, är den nuvarande ordningen naturligtvis mycket byråkratisk. Det är inte tillfredsställande med en ordning som missgynnar svenska åkare och premierar norska åkare som avsiktligt kör in på svenska vägar därför att avgiftssättningen är så sned. Jag vill därför instämma med finansministern i hans uttalande att det är mycket önskvärt att denna fråga snabbt kan lösas, så att vi får en bättre tingens ordning.
Herr talman! Om nu detta problem är mycket gammalt och det dessutom råder starka skäl att försöka lösa problemet, måste jag fråga Elver Jonsson om han har någon förklaring till att det inte löstes under det sex år då folkpartiet satt i regeringsställning.

Herr talman! Jag skall inte vara småsint, utan låta kritiken gälla också tidigare regeringar. Men när problemet går att hitta så långt tillbaka som till Gunnar Strängs tid som finansminister, är det naturligtvis dags att ta sig an det. Vi kan naturligtvis ha en särskild debattomgång om vem som har det största ansvaret för att det inte har hänt någonting. För dagen gäller ju ändå att det är Kjell-Olof Feldt och den socialdemokratiska regeringen som här i Sverige har ansvaret. Jag skulle faktiskt vilja heja på Kjell-Olof Feldt och be honom att så gott det går ta itu med denna fråga. Från min och folkpartiets sida är vi beredda att hjälpa till. Frågan är nämligen mycket besvärande, och det är svårt att hitta skäl för att denna ordning skall fortsätta att gälla. Det är mycket angeläget att frågan får en lösning — både med socialdemokraters och andras hjälp.
För att leda den fortsatta planeringen av den administrativa beredskapen på arbetsrättens område har regeringen 1983 tillkallat en särskild delegation. När kan resultatet av delegationens arbete föreligga?
Herr talman! Olle Aulin har frågat mig om när ett resultat kan föreligga av arbetet i den år 1983 tillsatta s.k. beredskapsdelegationen som har till uppgift att leda den fortsatta planeringen av den administrativa beredskapen på arbetsrättens område.

Arbetet har till att börja med inriktats på att utarbeta ett förslag till en arbetsrättslig beredskapslagstiftning, delvis av fullmaktskaraktär. På den punkten föreligger sedan någon månad ett fullständigt utkast till lagstiftning. Förslaget bedöms för närvarande i delegationen i dess helhet. Det blir sedan aktuellt att höra lagrådet i ärendet innan förslaget föreläggs riksdagen i en proposition. Vad sedan gäller arbetet med de organisatoriska frågorna har delegationens sekretariat presenterat de utgångspunkter som från statsmakternas sida kan anges för organisationernas egen planläggning. Detta arbete går nu in på detaljerna. Vidare skall parternas närmare arbete med beredskapsavtalen slutföras. Jag anser att starka skäl talar för att såväl lagförslaget som huvuddragen av beredskapsavtalen och de organisatoriska frågorna sedan presenteras i ett sammanhang för riksdagen. Jag räknar med att delegationens resultat bör kunna föreligga under nästa riksmöte. Sedan kan detaljfrågor kvarstå som kan behandlas antingen i ett fortsatt arbete i delegationen, i särskilda arbetsgrupper eller under totalförsvarsmyndigheternas ledning.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till frågan är att utvecklingen på det arbetsrättsliga lagstiftningsområdet under 1960 och 70-talen har varit mycket snabb. Följden av detta är ett omfattande lagkomplex på arbetsrättens område. Samtidigt har de fackliga organisationerna på både arbetstagaroch arbetsgivarsidan byggts ut till en stor administration. Det är nödvändigt att också arbetsmarknadens parter medverkar i totalförsvarets planering och att regler utarbetas för arbetskraftens utnyttjande vid beredskap och krig. En beredskapsdelegation under ordförandeskap av statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet, Berit Rollén, arbetar sedan april 1983 med de arbetsrättsliga reglerna i krig. Från myndighetssidan — närmast försvarsstaben, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och arbetsmarknadsstyrelsen — fanns redan i januari 1984 ett underlag för önskemål om dispenser från gällande lagstiftning vid beredskap och krig. Avsikten var att under en stor stabstjänstövning i fjol pröva de nya reglerna, men detta förföll eftersom något utkast till sådana regler ej fanns att tillgå. Nu fick jag för en tid sedan erfara att delegationen i sin helhet inte har haft något sammanträde på ett års tid. Och då rann mig ett gammalt dansk ordstäv i minnet. Det lyder: När den onde ville att intet skulle ske tillsattes strax en kommitté. Av statsrådets svar har jag fått den uppfattningen att man i ganska stor omfattning arbetar utanför delegationen och att arbetsmarknadsministern gärna vill påskynda arbetet samt att vi ganska snart borde ha åtminstone ett utkast till arbetsrättslig beredskapslag underställt lagrådet och därefter riksdagen. Det vore skäl att redan under höstsessionen få en sådan lagstiftning på detta område. Man kanske inte nödvändigtvis måste sammanföra alla frågorna till ett gemensamt verk. Jag är emellertid tacksam för svaret och hoppas att arbetet fortsätter med skyndsamhet.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig hur många arbetslösa regering = Om betydelsen av en har räknat med blir följden av räntehöjningen och de föreslagna räntehöjningen ekonomisk-politiska åtgärderna. m.m. för arbetslös Den svenska ekonomin kännetecknas av stark expansion, ökad produk = heten tion och investeringar. Underskottet i statsbudgeten har reducerats och sysselsättningen utvecklats positivt. Den snabba uppgången under första kvartalet i år av import, konsumtion och valutautflöde gjorde det nödvändigt att vidta ekonomiskt-politiska åtgärder. Om dessa insatser inte hade satts in, skulle de ekonomiska balansproblemen har förvärrats med påtaglig risk för den framtida sysselsättningen. Sedan andra halvåret i fjol har sysselsättningen ökat markant samtidigt som arbetslösheten har gått ned. Dessutom har de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kunnat minskas. Det finns ingen anledning att tro att de nu föreslagna finansoch penningpolitiska åtgärderna kommer att bryta denna utveckling.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Även från vpk:s sida inser vi naturligtvis att något med nödvändighet måste göras gentemot det valutautflöde som nu har varat i flera månader. Det som vi här och i de tidigare frågediskussionerna har varit kritiska till är den urskillningslöshet som den hör typen av medel till följd av sin natur innebär. Åtgärderna drabbar nämligen inte bara dem som har överkonsumerat eller överinvesterat utan även dem som så att säga sörjer för den ordinarie sysselsättningen och för det ekonomiska livet i normala former. De drabbar också, som tidigare framhållits, inte minst de kommuner som har varit mest ambitiösa och som — trots att de kanske inte haft den bästa av ekonomier — har varit noga med att sköta sina sociala och arbetsmarknadspolitiska åligganden. Detta ger mig anledning att göra en reflexion kring den problematik rörande den ekonomiska politikens medel som den här situationen visar på. Vi har alltså ett läge där man på mycket kort sikt ställs inför problemet att man måste minska en viss överefterfrågan i toppen eller i varje fall i en del av ekonomin. Samtidigt finns det ju, arbetsmarknadsministerns optimistiska bild till trots, en kvardröjande strukturell arbetslöshet i samhället, förvisso inte så svår som i EG-länderna men som vi har väldigt svårt att bli av med. Trots behovet av att på kort sikt kapa av en viss överefterfrågan finns det alltså ett behov av att på litet längre sikt stärka den allmänna nationella efterfrågebasen för att komma till rätta med den besvärande kroniska restarbetslöshet som är så typisk för de västeuropeiska ekonomierna i allmänhet, även om den som sagt är mindre i Sverige. Saken kommer i ett speciellt ljus genom att många bedömare tycks vara 91 överens om att vi nu befinner oss i början av en viss vändning av konjunkturen och så att säga har passerat en topp. Det kan ju ge anledning till att för framtida behov diskutera huruvida man inte i sådana här situationer måste ha mer differentierade medel. Man kanske måste — för att stoppa sådana tillfälliga valutaflöden — söka andra medel än räntan. Man kanske behöver ha en hårdare styrning av valutahandeln eller laborera med speciella typer av konton för utrikes betalningar som man kan avgiftsbelägga eller stimulera allteftersom behovet växlar. Det väsentliga är dock vad som tidigare framhållits — att både ur arbetsmarknadsoch fördelningspolitisk synpunkt är det viktigt att denna räntehöjning blir tillfällig och att man snarast kan återgå till ett lägre ränteläge.
Herr talman! Får jag säga att läget på arbetsmarknaden håller på att förbättras — och har gjort det stadigt under detta år. Det betyder inte att vi från regeringens sida skulle ha avmattats i våra ansträngningar att ytterligare förbättra läget. Vi har kvarvarande problem på arbetsmarknaden, det har vi aldrig förnekat, och vi kommer att fortsätta att jobba med dem. Det finns också en långsiktig strukturell negativ utveckling, precis som Jörn Svensson sagt. En del av de generella instrumenten är också trubbiga. Det är kunskapen om detta som bl.a. föranlett Sverige att, till skillnad från många andra länder, ha en väl utvecklad arbetsmarknadspolitik där vi mer kan rikta insatserna. Man skulle på många andra ställen vara betjänt av att utveckla arbetsmarknadspolitiken ytterligare. Vi kan ur många synpunkter säga att det inte är särskilt roligt att höja räntan. Det har varit många diskussioner om detta, men vi skulle ha gjort också sysselsättningen en otjänst om vi hade varit en passiv regering och låtit detta utflöde av valutor passera. Det hade inte varit till gagn för sysselsättningen, varken på kort sikt eller på lång sikt.

Herr talman! I det sista kan jag i och för sig instämma. Det problem som denna situation visar och som ger oss möjligheter till vissa pedagogiska slutsatser för framtiden är att det finns en inneboende konflikt mellan denna typ av trubbiga temporära åtstramningsåtgärder å ena sidan och det långsiktiga behovet att komma till rätta med den strukturellt betingade arbetslösheten å den andra. Därför måste man se upp med den risk som nu finns. Om det är riktigt att en vändning av konjunkturen är på väg internationellt — det finns ju många kurvor och bedömningar som är överens om att man kan se sådana tecken — kan det innebära svårigheter för betalningsbalansen hos många av Sveriges handelspartner. De kan då reagera med åtstramningspolitik som indirekt drabbar oss. Då kan vi inte fortsätta med ytterligare skärpning av denna typ av åtstramningsåtgärder utan att riskera att allvarligt skada den sysselsättningspolitiska målsättningen. Det problemet måste man diskutera på ett mera djupgående och differentierat sätt och lära sig av den här dubbelbottnade situationen.

Herr talman! Mona Saint Cyr har med anledning av en förestående utflyttning av ett industriföretag från Kinda kommun frågat mig vad jag ämnar göra för att en nöjaktig lösning skall nås och för att hindra en katastrof för kommunen. I vårt ekonomiska system är det företagen som beslutar om lokaliseringen av den egna verksamheten. Om ett företag beslutar sig för att flytta sin verksamhet har staten begränsade möjligheter att hindra detta. Länssstyrelsen i Östergötlands län förfogar över medel för regionala utvecklingsinsatser. Dessa medel kan användas för utveckling av sysselsättningsskapande projekt, till glesbygdsstöd samt till investeringsbidrag till företag i samband med investeringar. Enligt länsstyrelsens egen prioriteing kan investeringsbidrag lämnas till industriföretag i Kinda kommun. Jag vill också erinra om de resurser som den regionala utvecklingsfonden och länsarbetsnämnden förfogar över för att åstadkomma en gynnsam utveckling av näringsliv och arbetsmarknad i länets olika kommuner.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för ett allmänt hållet och intetsägande svar på denna mycket konkreta fråga, som ju är akut. Bakgrunden till min fråga är den att statliga medel, 3,6 milj.kr., har satsats i Kisa för att åstadkomma den industrietablering som nu, redan efter tolv år, riskerar att förvandlas till en industrinedläggning. Jag konstaterar i min fråga att staten har det övergripande ansvaret för sysselsättningen i landet totalt. Men regeringen har även ett strikt ansvar för det statliga engagemanget i olika näringslivsinriktade åtgärder, som detta i Kisaverken, numera Euroheat. Om det skall vara någon mening — och det skall det — med statliga stödåtgärder, måste regeringen följa upp, känna till och se till att gjorda investeringar och insatser förvaltas väl också fortsättningsvis. Under alla omständigheter får staten inte medverka till att partiskt ta ställning för en kommun och negligera en annan. Dåvarande Parca Norrahammar lokaliserades till Kisa i en ”skräddarsydd” industrilokal i syfte att komplettera ett förut ensidigt näringsliv i kommunen, baserat på skogsråvara och träoch pappersindustri. 90 jobb hotas nu. För Kinda kommun får detta en effekt som skulle motsvaras av att 9 000 arbetstillfällen förlorades i Stockholm. För Kinda kommun innebär det givetvis ett sviktande skatteunderlag, men främst att nittiotalet familjer blottställs och att femtiotalet villor nödgas utbjudas till försäljning. Det betyder ett återfall till ett odifferentierat näringsliv, med den risk detta innebär i en förestående lågkonjunktur, som redan är märkbar. Min fråga till industriministern gäller därför trygghet och framtid för de anställda. Den gäller kommunens möjligheter att fortleva och utvecklas. Den gäller framför allt statens ansvar i denna situation. Den gäller också statens löften till ägaren av Euroheat, Saab-Scania, om frisläppandet av investeringsmedel för att balansera och kompensera statens överenskommelser med Volvo i Uddevalla t.ex. En, efter svenska förhållanden, gigant med 43 000 anställda borde lätt kunna erbjuda ersättningsprodukter för den tillverkning som nu hotas i Kisa. Staten har för övrigt ett annat förflutet i Kisa — nedläggningen av postgirots stansfilial för 10-15 år sedan. Även den gången drabbades nittiotalet anställda. Staten var arbetsgivare. Något arbetsgivaransvar togs inte den gången för nedläggningen eller för de arbetslösa. Det finns möjlighet nu att sona dessa 1970-talets försyndelser. Vilket fortlöpande ansvar anser sig regeringen ha för gjorda stödåtgärder i Kisaverken, numera Euroheat? Kommer regeringen att ta upp en dialog med företagsledningen i ärendet? Kommer regeringen för övrigt att medverka till statliga satsningar i någon form vid Euroheat i Ronneby, t.ex. till lokaler? I Blekingepressen talas det om ”framtidssatsningar”. Man skall då notera att flyttningen för Kindas vidkommande betyder näst intill katastrof, och under alla omständigheter social och ekonomisk nedrustning.
Herr talman! Det är möjligt att frågeställaren har speciella kontakter med företaget, som för henne har bekräftat att enheten kommer att flyttas. Företagsledningen har för industridepartementet meddelat att diskussioner pågår men att något beslut ännu inte är fattat. Staten medverkar inte till en eventuell flyttning. Staten har inte begärt att företaget skall flytta till Ronneby. Regeringen kommer inte med t.ex. lokaliseringsstöd att medverka till att företaget flyttas eller etableras någon annanstans. Jag har sagt flera gånger i denna kammare att denna regering inte kommer att medverka till att flytta på arbetslöshet.

Det vore i så fall ett nytt inslag i vår ekonomi. Jag undrar om Mona Saint Cyr verkligen har tänkt igenom vad hennes resonemang skulle leda till i konkreta fall.
Herr talman! Jag vill tacka industriministern för att regeringen inte avser att medverka i nya stöd till Blekinge sedan arbetstillfällen har förötts i Kisa. Jag vill också säga att jag respekterar det som står i andra stycket i svaret om att företagen själva är suveräna att besluta om var de etablerar sin verksamhet. Vad jag har sagt är ungefär att— det finns ju ett sådant talesätt — man inte skall elda för kråkorna. Om man nu har satsat statliga medel här, så har väl staten ett intresse av att dessa medel kommer till nytta även fortsättningsvis och inte bara i det ögonblick när de sätts in på en viss ort eller i ett visst företag? I går hade styrelsen i Euroheat sitt styrelsesammanträde. Man tog dock inte beslut i detta ärende, utan det är en liten frist. Det finns alltså manöverutrymme. Enligt regionalpolitiska målsättningar skall ju staten ha ett samråd med de stora industriföretagen i Sverige. Jag har efterhört om det är så att regeringen avser att föra en dialog med företaget om möjligheterna att lägga in andra produkter i Kisa och Kinda.
Herr talman! Det är inom ramen för detta samråd som vi har fått uppgiften från företagsledningen att det är fråga om diskussioner och att några beslut ännu inte är fattade. Mona Saint Cyr gör dock i sin fråga gällande att företagsledningen skulle ha fattat ett sådant beslut, och det var därför jag sade att Mona Saint Cyr möjligen har bättre information från företagsledningen än vad industridepartementet har fått inom ramen för lokaliseringsstödet. Sedan är det självfallet så att staten skall ställa utomordentligt stora anspråk på de företag som lokaliserar sig till en plats med hjälp av lokaliseringsstöd. Sådana beslut följer vi upp med jämna mellanrum, bl.a. inom ramen för lokaliseringsstödet. Jag vill gärna säga att denna regering har skärpt den uppföljningen, bl.a. till följd av tidigare händelser, då företag har tagit ut lokaliseringsstöd för att etablera sig på en plats och sedan beslutat lägga ner. Vi vill minska risken för ett sådant handlingssätt.
Herr talman! Jag kände till att beslutet var överhängande. Det skulle ha tagits i går. Dess bättre skedde inte det, och därför finns det alltså fortfarande ett manöverutrymme en kort tid framåt att lägga hit någon form av ersättningsproduktion. Det är det som jag tycker att regeringen bör känna ansvar för och medverka till, eftersom man har varit med om att lägga ner nära 4 milj.kr. i bara detta företag. Man har lagt ner 20-25 milj.kr. i Kinda kommun i form av olika stöd sedan 1970-talet. Ända sedan glesbygdspolitiken och stödverksamheten startade har det funnits behov av att stödja Kinda kommun. Det vore ett dråpslag mot kommunen om den här industrin skulle flyttas ner till Ronneby. När jag nu ser att Hans Gustafsson har infunnit sig, skulle det-kunna ligga nära till hands att misstänka att här föreligger någon form av statlig svågerpolitik — men det har ju nyss dementerats att så skulle vara fallet. Jag kan bara dra den slutsatsen att industriministern inte ställer sig främmande för de kontakter som länsstyrelse och kommun givetvis kommer att ta i detta ärende — kanske bl.a. genom att vara frikostig med länsanslaget. Det här är ju inte något som löses på sikt, utan det måste lösas i dag — eller åtminstone under sommaren.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig hur regeringens åtgärder för att stoppa kapitalägarnas valutaexport kommer att drabba Sjuhäradsbygdens löntagare. Regeringens åtgärder för att stoppa valutautflödet ur landet måste ses i ett större sammanhang. De åtgärder som regeringen vidtagit är generella i den meningen att de på ett eller annat sätt drbbar varje svensk medborgare. Syftet med åtgärderna är att begränsa den privata konsumtionsökningen, öka sparandet, förstärka bytesbalansen och motverka valutautflödet. Regeringens ekonomiska politik och industripolitik har tagit sikte på att skapa grundläggande förutsättningar för att uppnå långsiktig balans i den svenska ekonomin. Betydande framgångar har uppnåtts på denna väg. Detta är till gagn såväl för Sjuhäradsbygdens löntagare som övriga medborgare i landet. Regeringen kan emellertid inte avstå från mer kortsiktigt inriktad konjunkturpolitik i syfte att undvika flaskhalsproblem och överhettningstendenser. Åtstramningsåtgärderna skall alltså ses som en temporär korrigering av efterfrågetrycket och en omfördelning av den ekonomiska tillväxten över tiden. Det finns ingen anledning att tro att åtgärderna får någon annorlunda betydelse för Sjuhäradsbygdens löntagare än för löntagare i andra delar av landet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag har trott mig förstå att Thage Peterson blev något förvånad över den säregna vinklingen i frågan. Om det kan vara till någon tröst kan jag säga att det inte är jag som har formulerat frågan. Men det hindrar inte att det finns en viss tanke och en viss idé i den. Den här typen av åtgärder — som kan vara nödvändiga ur generella ekonomiska synvinklar — slår med speciell styrka på alla sådana verksamheter där det finns andra typer av problem, där man redan har strukturella problem. Den slår på sådana verksamheter som är beroende av samhällets regionalpolitik, jordbrukspolitik osv. Det är litet grand från den utgångspunkten som vi har väckt frågan. Det gäller naturligtvis inte bara Sjuhärads bygden utan många andra bygder och verksamheter. Socialdemokraterna och vpk har nyligen samverkat för en förbättring av Norrlandsstödet, som ju är en form av regionalpolitiskt stöd åt Norrlands jordbruk. Vi har också gemensamt bildat majoritet för de nya ekonomiska ramarna för regionalpolitiken. Vi kommer inte ifrån att den här typen av ganska drastiska åtgärder har den effekten att de försvårar eller neutraliserar verkningarna av dessa långsiktigt positiva åtgärder. Det är mot den bakgrunden som man skall se frågan.

Herr talman! Det är inte tillräckligt med enbart generella medel — det kan jag hålla med Jörn Svensson om. Det är därför som vi bedriver en aktiv industripolitik, regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Detta vet jag också att vi är överens med Jörn Svensson om. Vi satsar även aktivt på tekoindustrin — och detta har vi likaså varit överens om här i kammaren.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om min syn på den inträffade konkursen vid Lövås sågverk och vad jag är beredd att göra för att rädda arbetstillfällena vid sågverket. Som frågeställaren påpekar har Lövås sågverk försatts i konkurs. När en konkurs inträffar, inträder konkurslagens bestämmelser, varvid en konkursförvaltare utses. Det är inte min uppgift att här i riksdagen kommentera detta enskilda fall. Jag måste utgå ifrån att inblandade parter agerat i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser. Statens industriverk har, enligt vad verket uppger, inte påverkat konkursförvaltaren att agera för en nedläggning av företaget.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, även om det inte inger så stora förhoppningar. Vid den tidpunkt då jag skrev frågan var utsikterna att man skulle kunna nå en positiv lösning fortfarande goda. Jag medger att de är betydligt sämre just nu. Men det finns ändå, som jag ser det, vissa principiella frågor som vi borde kunna diskutera här. Bakgrunden är den konkurs som skedde vid Lövås sågverk, med 35 anställda. En av orsakerna till konkursen var att företaget hade gjort ganska stora investeringar och därför kommit i en likviditetskris. Det var alltså ett sågverk som hade bra förutsättningar att leva vidare, om en köpare med ekonomiska resurser kunde träda till. Det fanns också goda möjligheter för detta. Utvecklingsfonden i länet arbetade intensivt med frågan. Så gjorde också kommunen. Staten och industriministern kommer in i bilden när statens industriverk, som hade en fordran hos företaget, i detta läge ställde krav på att de gamla ägarna skulle godkänna ett eventuellt köp. Men banken och konkursförvaltaren hade uppenbarligen inte samma uppfattning. Därför löste man ut industriverket, för att på det sättet kunna agera litet friare. Jag kan inte tolka deras handlande på annat sätt. Detta ledde till att man kunde sälja sågverket till en auktionsfirma, som slaktar företaget och lägger ner det. Det principiellt felaktiga i detta ärende är att det inte fanns någon kontakt mellan industriverket och utvecklingsfonden. Utvecklingsfonden blev uppenbarligen överraskad av att industriverket tog tillbaka sitt krav att de gamla ägarna måste ge sitt medgivande till den försäljning som skulle ske. Det fanns nämligen under hela tiden, såvitt jag kan bedöma också på ett tillräckligt tidigt stadium, anbud som väl översteg den summa som företaget slutligen såldes för. Det jag i dag egentligen endast kan göra är att uppmana industriministern att försöka hitta former för att förbättra industriverkets och utvecklingsfondens kontakter, så att man inte i andra sammanhang kommer i denna situation. Det är oerhört viktigt. Här visste uppenbarligen inte den högra handen vad den vänstra gjorde.

Herr talman! Per Westerberg har, med hänvisning till att detta inte synes vara ett lämpligt sätt att använda skattemedel, frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av att Stiftelsen Institutet för företagsutveckling — SIFU — har gett opinionsinstitutet Testologen i uppdrag att undersöka kunskaper och åsikter om SIFU hos ledamöterna i vissa utskott. För närvarande genomför riksrevisionsverket en utvärdering av SIFU:s verksamhet. Vidare pågår inom SIFU ett arbete med att analysera bl.a. vilka anspråk omvärlden ställer på verksamheten. Enligt vad jag inhämtat utgör den undersökning som Per Westerberg frågat om en mindre del av detta arbete. Vid min anmälan till nästa års budgetproposition avser jag att på grundval av riksrevisionsverkets utvärdering och SIFU:s anslagsframställning närmare behandla SIFU:s verksamhet. Jag anser det vara värdefullt att institutioner som finansieras med skattemedel bedriver utvärderingsarbete kring sin verksamhet i syfte att förbättra den. Den aktuella undersökningen är en del i ett sådant arbete. Jag anser dock att det är uttryck för en överdriven ambition att vända sig till riksdagsledamöter och departement på det sätt som skett i denna undersökning. Jag finner därför denna del av undersökningen mindre lämplig.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag delar helt uppfattningen att organisationer som finansieras med skattemedel skall göra utvärderingar av sin verksamhet. Men jag tycker det är utomordentligt anmärkningsvärt, mot bakgrund av att industridepartementet och näringsutskottet ställt sig bakom ett anslag till SIFU på 18 milj.kr., att SIFU använder en del av dessa medel till att undersöka uppdragsgivarens kunskaper och åsikter. Jag hoppas bara att industriministern vill delge SIFU sitt omdöme om SIFU:s omdöme, så att man där åtminstone får kännedom om riksdagens och regeringens åsikt om agerandet.

Det höga ränteläget har sedan länge försvårat för människor i vanliga inkomstlägen att köpa och renovera äldre fastigheter. Med den räntehöjning som nu skett kommer det att bli en omöjlighet. Människor som behöver en permanent bostad får vika för folk med gott om pengar som vill ha ett fritidshus. Särskilt svåra konsekvenser kommer detta att få för befolkningen i vissa kusttrakter som är attraktiva ur fritidssynpunkt.

Herr talman! Tack för svaret på frågan, bostadsministern! I den ganska korta frågetexten har jag tagit upp problem som kan uppstå t.ex. för de människor i vanliga inkomstlägen som behöver en permanent bostad men som får vika för folk med gott om pengar som vill ha ett fritidshus. Jag har också pekat på att problemen får särskilt svåra konsekvenser för befolkningen i vissa kusttrakter som är attraktiva ur fritidssynpunkt. Det väsentliga är emellertid att frågan ställts mot bakgrund av räntehöjningen. Bostadsministerns svar är, som jag ser det, ett principsvar beträffande tanken på att över huvud taget förbättra finansieringsförutsättningarna vid förvärv av äldre småhus. Där är faktiskt finansministern och jag överens. Detta har heller inte utgjort någon bakgrund till min fråga, och jag tycker inte att det kan tolkas in i frågan. Bakgrunden är, vilket också framgår av frågan, diskontohöjningen och den därav följande räntehöjningen från bankernas sida. Många hushåll i vanliga inkomstlägen har förvärvat äldre småhus under senare år. Bland de yngre hushållen på landsbygden finns troligen många som vill förvärva ett sådant för att lösa sin bostadsfråga, eftersom det kanske inte finns andra möjligheter — i många kommuner är valmöjligheterna inte särskilt stora då det gäller boendeformer.

Det är detta frågan handlar om. Den gäller om bostadsministern och regeringen för sin del är beredda att pröva några möjligheter för att lindra verkningarna av räntehöjningen för dessa hushåll. Det vore intressant att få ett besked om detta av bostadsministern.

Herr talman! När det gäller det sista kan man möjligen säga att det finns Fredagen den alla möjligheter. Räntehöjningarna har fått och kommer förmodligen att få 31 maj 1985 sådana verkningar att en del hushåll måste frånträda sina bostäder. Andra kan inte realisera sina planer beträffande boendet på grund av de stora S Om räntehöjningfördyringar det medför att vara hänvisad till den allmänna kreditmarknaden = onsb etydelse för för att finansiera lånet till köp av fastigheten och för att betala de lån som förvärv och under redan finns. Det är detta det handlar om. hållav äldre fastig Jag känner mycket väl till vad vi har gjort i bostadsutskottet — inte minst mot bakgrund av att jag själv har skrivit en motion kring problemet med permanentboende i kusttrakterna och möjligheterna att göra någonting åt det. Vpk har hälsat med tillfredsställelse de förslag och de åtgärder som underlättat kommunernas möjligheter till förköp för att på det sättet bereda sina invånare — kanske då framför allt yngre familjer — möjlighet att få bra bostäder och kunna stanna kvar i hembygden. Frågan kvarstår: Menar bostadsministern att det inte finns anledning att överväga några särskilda åtgärder på grund av de räntehöjningar som har skett? Jag vet att finansministern har sagt — och det är väl ett uttalande från regeringen — att man kan förvänta sig att räntehöjningen blir ganska kortvariga, man kan hoppas det. Men om den internationella konjunkturen utvecklas så — det finns en del tecken som tyder på det — att också vårt ränteläge påverkas, så att det blir mer eller mindre permanent, är bostadsministern då beredd överväga att söka lindra verkningarna för den kategori människor jag talar om?

Herr talman! Det är riktigt att det inte föreligger något motsatsförhållande i sak beträffande frågan om finansieringsförutsättningarna när det gäller småhus. Men nu talar jag om den akuta situation som har uppstått på grund av diskontohöjningen och därmed följande räntehöjningar som har försatt så många hushåll i en mycket svår situation. I detta läge menar jag att det är befogat och angeläget — och att det bör finnas goda möjligheter — att gå in och mildra verkningarna av räntehöjningarna. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan ske genom att resp. låntagare lämnar in en ansökan som kan gå via bostadsnämnden eller kanske stanna på det kommunala planet hos förmedlingsorganet. Det är emellertid befogat med någon lindring för dessa människor, eftersom de inte kan åtnjuta den förmån som finns i form av statliga räntegarantier.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på mina frågor. Den drastiska räntehöjningen är ett resultat av regeringens misslyckade ekonomiska politik i stort. Men även Hans Gustafsson som bostadsminister har naturligtvis ett ansvar för den. Vi har en rekordhög inflation jämfört med vår omvärld. Vi har drabbats av en mängd nya och höjda skatter som har drivit upp även lönekostnaderna i vårt land. Vi har ett för stort budgetunderskott, och vi har en för stor offentlig sektor. Den nuvarande regeringen vägrar emellertid att göra nödvändiga besparingar. Då blir det nödvändigt att vidta en sådan åtgärd. Den går alltså inte att hindra. De som främst får betala regeringens misslyckade politik är de boende — i första hand småhusägarna och bostadsrättsägarna som har stora lån. Även hyresgästerna kommer så småningom att till en del drabbas av diskontooch räntehöjningen. Vi kan i tidningarna dagligdags sedan höjningen skedde läsa om människor som har fått en helt drastisk förändring av sin bostadssituation. De kan inte längre bo kvar i sina bostäder, därför att kostnaderna har drivits upp över en natt på ett sådant sätt att det är omöjligt för dem att klara det. Det är människor som har lån för vilka det icke lämnas statliga räntebidag, och det är människor som har köpt äldre fastigheter och tagit nya lån, tilläggslån, och har dyra topplån att betala. För dem finns i dag inte mycken tröst i det svar som bostadsministern ger. När det gäller de konkreta frågorna har bostadsministern bl.a. sagt att kostnaderna för staten blir relativt måttliga. Kostnaden för nästa budgetår blir 300 milj.kr. En mycket liten del faller på innevarande budgetår, och därför behövs ingen särskild finansiering för denna del i år — jag kan hålla med om att detta är rimligt. När det gäller kostnaderna för de boende i olika upplåtelseformer tycker jag att svaret är mycket tunt. Jag vet att SABO har gjort beräkningar av vad räntehöjningen kommer att kosta för t.ex. hyresgästerna. Har bostadsministern möjligen dessa siffror?

Herr talman! Nej, Hans Gustafsson, det är regeringen som har ansvar, och det är den politik som ni har fört som har resulterat i denna drastiska diskontohöjning. Detta kan ni inte skylla ifrån er. Det ansvaret skall ni ta och stå för, tycker jag. Statsskulden har faktiskt i de närmaste fördubblats under de år då ni har suttit i regeringsställning. Det är bl.a. det stora upplåningsbehov som staten år efter år åstadkommer som medför det här trycket på diskontot. Sedan kommer Hans Gustafsson — vilket jag bara väntade på — in på våra besparingsförslag. Han fortsätter att måla upp en nidbild, skulle jag vilje säga, när han beskriver den, trots att vi har sagt att våra besparingsförslag kan medföra högst 200 kr. i månaden i hyreshöjning — och detta gäller bara för ett mindre antal årgångar. För de flesta årgångar är det fråga om mycket mindre. Det är helt felaktigt att påstå att man det andra året skulle få ytterligare högre uttag, beroende på avtrappning av räntebidragen. Det är inte sant. Tvärtom är det så, att ökningarna det andra året blir betydligt mindre. Till detta skall läggas att vi föreslår kraftiga skattesänkningar för människorna, så att de skall ha råd att betala. Men Hans Gustafsson kombinerar höjda skatter med höjda räntor. Det är det som gör det så dramatiskt att folk måste flytta ifrån sina bostäder. De har inte råd att bo kvar. För många människor var det fråga om 4 000-5 000 kr. netto över en natt, när ni blev tvungna att genomföra diskontohöjningen. Jag förstår mycket väl att ni var tvungna till det. Ni gjorde det, helt naturligt, inte av fri vilja.

Herr talman! Det sista inlägget av bostadsministern tycker jag var ganska avslöjande. Han tycker att det är naturligt att man har fördubblat statsskulden på tre år. Det tror jag han är nästan ensam om. Bostadsministern vet ingenting om vad som hade hänt om det hade varit en borgerlig regering under dessa tre år. Vad man kan läsa ut är att de borgerliga partierna har föreslagit besparingar som går långt utöver regeringens politik och som skulle haft effekt i form av en minskad statsskuld. Det är de reservationer och förslag som tagits upp här i kammaren som man får hålla sig till. Man får väl tro att partierna skulle ha stått för sin politik även i regeringsställning. Därför hade det onekligen varit ett annat läge om vi hade haft kvar en borgerlig regering under de här tre åren.

Herr talman! Det var onekligen så att under de sex borgerliga åren hade vi en av de värsta lågkonjunkturer som någonsin funnits i modern tid. Under de tre år socialdemokraterna har haft regeringsmakten har de egentligen haft en oförtjänt tur med konjunkturutvecklingen i världen i stort. Om man sätter in frågorna i det perspektivet tycker jag att socialdemokraterna har gjort erbarmligt litet för att bringa ner budgetunderskottet. De har under sina tre år i stället lyckats med att fördubbla statsskulden. Det är därför vi anför kritik. Det senaste inlägget som Hans Gustafsson gjorde beträffande vår beskrivning började bli litet mer rättvist och riktigt än de svepande pressmeddelanden vi får utifrån landet där det är helt andra siffror i svang när han skall beskriva den moderata bostadspolitiken.

Herr talman! Jag tycker inte att bostadsministern skall klaga över debatten. Vi är egentligen ganska hyggliga från oppositionens sida. Regeringen har ju försatt sig i ett läge där ni måste tåla kritik.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat statsrådet Ingvar Carlsson om regeringen dels avser att ta initiativ för att förbättra och utvidga samhällsstödet till ungdomens kulturaktiviteter, dels är beredd att med samhällsinsatser stimulera flera unga människor till ett fortsatt musikutövande efter genomgången kommunal musikskola. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag är helt ense med Eva Hjelmström att det är angeläget att ungdomar har möjlighet till en bred och skapande kulturaktivitet. I interpellationen påpekas hur omfattande ungdomarnas kulturaktiviteter är i dag. Ett av skälen till detta är självfallet att stat och kommun faktiskt gör betydande insatser för att främja aktiviteter för och stödja ungdomsgruppen. Detta sker dock inte alltid via anslag som är destinerade särskilt till ungdomskulturen. Studiecirkelbidragen och bidragen till kulturverksamhet inom studieförbunden utnyttjas för ungdomsaktiviteter. Ungdomsorganisationerna får statligt stöd till lokal och central verksamhet. Betydande statsanslag ges till samlingslokalsbyggandet i landet. Också inom kommunerna görs stora insatser för att få till stånd ungdomsoch fritidslokaler. Statens ungdomsråd genomförde för några år sedan ett omfattande 107 utredningsarbete för att kartlägga ungdomarnas kulturella situation. Detta riktade uppmärksamheten på behovet av att stimulera ungdomarnas egna skapande aktiviteter. Regeringen har tagit ett flertal olika initiativ för att stimulera projektarbete som inriktas på att förbättra ungdomsmiljöerna och stimulera ungdomarnas aktivitetsoch uttrycksmöjligheter. De viktigaste är insatserna med anledning av Världsungdomsåret 1985 och socialdepartementets fritidsgårdsprojekt. I mycket stor utsträckning är det just kulturaktiviteter som tas upp inom projekten. Den allt populärare närradion väcker också i hög grad intresse bland ungdomar. Låt mig även nämna insatserna för kultur i skolan, som själfallet riktar sig också till de äldre eleverna som finns i gymnasieskolan. Interpellanten uppmärksammar särskilt de musicerande ungdomarnas behov av studiooch övningslokaler. Behovet är stort, framför allt i storstadsområdena där det finns många rockband. Erfarenheten visar dock att föreningar, studieförbund och kommuner, ofta i samverkan, kan åstadkomma goda lösningar. I det sammanhanget kan det statliga samlingslokalsstödet spela en viktig roll. Att skapa möjligheter för den som lämnar den kommunala musikskolan att fortsätta sitt musikutövande är en angelägen uppgift. Studieförbunden gör redan viktiga insatser i detta avseende. På senare år har studieförbundens verksamhet på musikområdet vuxit och vitaliserats, säkerligen i stor utsträckning beroende på ett ungdomligt engagemang. Studieförbunden är bäst lämpade att ta vid där den kommunala musikskolan slutar. Det projektarbete som jag i korthet har redovisat kommer mycket snart att avrapporteras till de olika organ som har tagit initiativen och dessa kommer därför att ha anledning att dra slutsatser beträffande bl.a. den framtida inriktningen av samhällets åtgärder för att garantera och stimulera en bred kulturverksamhet bland ungdomar. I dessa sammanhang finns det anledning att ta upp de problem som interpellanten har pekat på.

Herr talman! Jag är glad över att i det här sammanhanget kunna säga ett uppriktigt och inte bara ett formellt tack till kulturministern för hans svar på Eva Hjelmströms interpellation, vilket hon själv är förhindrad att ta emot. Det är ett bra och positivt svar som har getts. Jag vill understryka att varje stimulans och varje ökning av insatserna på det här området har en betydelse som inte kan överskattas. Kulturen behöver ges ett ökat utrymme bland ungdomen, bl.a. som motvikt mot de destruktiva tendenser och händelser som vi tyvärr måst notera inte minst under senare tid, både inom och utom vårt land. Jag vill närmast kommentera det sista stycket i kulturministerns svar, där han berör det projektarbete som han tidigare i svaret har redovisat.

Jag vill gärna följa upp med den frågan.

Herr talman! Jag skall inte uppta tiden mer i denna fråga, utan jag vill bara än en gång säga att jag tycker att det var ett positivt och bra svar. Det har gjorts mycket, både från statsmakternas och från kommunernas sida, då det gäller insatser för att stimulera ungdomarna till en ökad kulturverksamhet. Vi hoppas väl allesammans att denna verksamhet skall få fortsätta. Det finns tyvärr tecken som tyder på att ett parti här i riksdagen har en annan syn på omfattningen av den här verksamheten. Och det vore tragiskt om moderata samlingspartiet efter valet skulle få något avgörande inflytande på den kulturella verksamheten och på utformningen av de insatser som vi så väl behöver i samhället, inte minst bland ungdomen.

Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer efter Tore Claesons inlägg. Det är naturligtvis mycket viktigt att frågor som rör ungdomens kulturella verksamhet diskuteras i just det här perspektivet — att man alltså försöker lyfta fram ett antal frågor och belysa dem i ett något vidare perspektiv än det som bara gäller huruvida man kan stödja den ena eller den andra verksamheten med statliga eller kommunala medel. Jag tycker också att det är viktigt att säga att de projektverksamheter som nu bedrivs i hög grad fungerar som projekt.

Man skall alltså frigöra krafter i skolsamhället. På samma sätt syftar de projektverksamheter som bedrivs till att med relativt små insatser frigöra krafter, frigöra processer. Att man med den typen av insatser faktiskt kan lösgöra också ideella insatser vet vi från andra områden. Där är i själva verket idrottsrörelsens ungdomsverksamhet och det aktivitetsstöd som ges till denna verksamhet ett väldigt gott exempel. Det stödet innebär uppenbarligen att man frigör ett stort antal ideella insatser, att man möjliggör för idrottsledare att utföra ett aktivt ideellt arbete, därför att de har tillgång till de här pengarna, utan vilka de inte skulle kunna tillföra den resurs som är deras egen och som faktiskt är mångdubbelt större om den skulle värderas i pengar. Av det skälet har jag naturligtvis ingen anledning att ha en annan uppfattning om moderaternas motionskrav i riksdagen att avskaffa det lokala aktivitetsstödet, men jag skall på den punkten undvika att gå i polemik med moderata samlingspartiet. Jag har ju tillfälle att föra detbatten i andra sammanhang, eftersom interpellanten företräder vänsterpartiet kommunisterna. Jag instämmer emellertid i den uttalade förhoppningen och utgår ifrån att moderaterna inte kommer att få ett ökat inflytande på den kulturella verksamheten. För mig räcker det att de har ett visst inflytande över den okulturella.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig dels hur stor del av lärarna som undervisar i religionskunskap på grundskolans högstadium som saknar behörighet att undervisa i ämnet, dels vad jag avser vidta för åtgärder för att lärare som undervisar i religionskunskap också skall vara behörig för denna undervisning. Låt mig först erinra om att i propositionen om läroplan för grundskolan behandlades särskilt frågor om undervisningen i orienteringsämnen, dit religionskunskap hör. Utgångspunkten var därvid önskemål om en ökad samverkan över de traditionella ämnesgränserna. Vid en sådan undervisning utgår man inte enbart från ett ämnesindelat stoff utan bygger undervisningen på problem och frågeställningar som eleverna möter dem utanför skolan. Från denna utgångspunkt utformades kursplanerna och timplanen i orienteringsämnena. Som utbildningsministern anfört i proposition om lärarutbildning för grundskolan är läroplansbeslutet beträffande orienteringsämnena av särskild betydelse när det gäller att utforma en ny lärarutbildning. Det är inom dessa områden som dagens lärarutbildning för högstadiet ger minst goda förutsättningar för en undervisning enligt läroplanens intentioner. En lärarutbildning som bygger på grupper av närbesläktade ämnen innebär självfallet inte att de traditionella ämnena har förlorat sin betydelse eller att lärare som undervisar inom ett ämnesblock inte skulle behöva utbildning i alla ämnen som ingår i blocket. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad som anförts i lärarutbildningspropositionen om det problem som ligger i att lärare undervisar i ämnen som de inte har utbildning för. Av undersökningar som redovisats av lärarutbildningsutredningen och senare av bl.a. Lärarnas Riksförbund visar att detta förekommer i betydande utsträckning i vissa ämnen och då särskilt inom orienteringsämnen. Av en undersökning som i dagarna presenterats framgår att det i religionskunskap kan röra sig om så mycket som hälften av undervisningen. I regeringens förslag till lärarutbildning för grundskolan är en självklar utgångspunkt att sträva efter att undervisningen skall handhas av lärare som har kompetens för uppgiften. Detta är ett av flera skäl för att skapa en lärarutbildning som ger lärare med en bredare ämneskompetens. På så sätt bör man på sikt kunna minska det kvalitetsproblem som ligger i att lärare tjänstgör i ämnen för vilka de saknar utbildning. Inom skolväsendets personalfortbildning har utbildningsinsatser för att bredda kompetensen hos högstadiets lärare redan hög prioritet. Religionskunskap är ett bland de områden för fortbildningen som prioriterats av riksdag och regering. Ansvaret för beslut om deltagande i fortbildning i det enskilda fallet ligger dock hos skolstyrelserna i kommunerna. Vad som kan konstateras är att de kurser i religionskunskap som erbjudits av högskoleenheterna inte har prioriterats så högt av lärare och kommuner att de alltid kunnat genomföras. Det finns dock enligt min mening ingen anledning att förvånas över att kommunerna i ett inledande skede i det nya systemet för personalutbildning i skolan vill göra de största satsningarna på områden som tidigare varit särskilt eftersatta i fortbildningssammanhang, exempelvis fortbildning rörande datorer och NO/teknik, områden som är nya eller genomgripande har förändrats i skolan. Jag utgår från att kommunernas val kommer att bli mer differentierade i takt med att de mest akuta behoven, bl.a. betingade av den nya läroplanen i grundskolan, tillfredsställs. Som jag anmält i årets budgetproposition kommer regeringen att företa en översyn av det nuvarande systemet för fortbildning i avsikt att nå en bättre anpassning av fortbildningsinsatserna till skolans behov. Skolöverstyrelsen kommer vidare att få i uppdrag att analysera de fortbildningsbehov som kan bli resultatet av riksdagens beslut med anledning av lärarutbildningspropositionen. Enligt min mening finns för närvarande inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder när det gäller fortbildning i religionskunskap.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min interpellation, men jag kan väl säga att jag inte är tillfredsställd. Jag hade dock inte väntat mig något mera uttömmande svar. Läget är väldigt allvarligt på detta område. Vi vet — och statsrådet har i svaret bekräftat det — att uppemot hälften av lärarna saknar behörighet när det gäller att undervisa i det viktiga ämnet religionskunskap. Vi vet också av erfarenheter från skolorna, bl.a. av de olika undersökningar som SÖ gjort, att väldigt många lärare som undervisar i religionskunskap och saknar behörighet upplever ämnet som mycket svårt att undervisa i. Detta är också förståeligt med tanke på de speciella frågor om livets mening, de frågor om sättet att leva, de frågor om värderingar som automatiskt kommer in i ämnet religionskunskap. Speciellt den del inom religionsämnet som berör kristendomsundervisningen är illa ute när det gäller kvalifikationerna och förutsättningarna att undervisa på detta sätt. Jag vill ställa frågan: Vad innebär då detta? Varför har vi religionsundervisning över huvud taget? Vi har sett utvecklingen på detta område. Vi har sett utvecklingen i vårt samhälle, som gått mot en allt större sekularisering. När det gäller religionskunskapsämnet och speciellt kristendomsdel ser vi brister också beträffande kunskap om det västerländska kulturarvet. Vi är på väg att utarmas i fråga om mycket av de synsätt som ryms inom ramen för det kristna kulturarvet. När det gäller kristendomssynen i litteraturen kommer man ofta tillbaka till bibelberättelser och till det kulturarv som finns inom den västerländska kulturkretsen. Detsamma gäller den rättsuppfattning som vårt samhälle bygger på och som relationen mellan samhälle och enskilda individer bygger på, liksom relationen mellan enskilda människor. Vår samhällssyn har varit fast förankrad i det kristna kulturarvet. Vi har kristendomens roll när det gäller demokratins utveckling, när det gäller det sociala ansvaret och när det gäller förvaltarskapstanken. Hur är det ställt med kunskapen om Bibeln och de värderingar och värden som förmedlas i Bibeln? Vi vet att det är många ungdomar i dag som inte kan Tio Guds Bud och inte vet vad Gyllene Regeln innebär. Vad är det då som presenteras i bibelkunskapen? Vad är det som presenteras inom ramen för Tio Guds Bud? Ja, det är egentligen ingenting annat än livskvalitet, livsregler som ju varit bärande för vår demokratiska samhällsutveckling och för relationerna och ansvaret människor emellan. Förr insåg man värdet av detta. Men tyvärr inser man kanske inte i dag värdet av de faktakunskaper som vi bör förmedla via religionsoch kristendomsundervisning. Herr talman! Jag är djupt oroad när jag ser på vårt samhälle i dag, på ungdomens rotlöshet och sökande efter mening och mål, på hur man upplever mycket av tomhet och när jag märker våldet och störningar på det psykiska området. Vi ser också störningar i relationerna mellan grupper av människor. Då blir man oroad. Man kan ställa sig frågan: Finns det här ett samband mellan denna utveckling och bristen på sådana normer som tidigare förmedlades bl.a. via kristendomsoch religionsundervisning i våra skolor? Här kommer familjesynen in i bilden och också synen på trohet, på samlevnad och på generationsfrågorna. I Bibeln slås fast att ett grått huvud skall du ära. Det är fråga om ett sätt att leva och se på relationerna mellan generationer. Det är också viktigt i detta sammanhang. Jag är rädd, herr talman, att vi är på väg att tappa värden som gör att viktiga delar av samhället kan förlora balansen. Det är bl.a. med tanke på detta som jag framställt denna interpellation till statsrådet Göransson. Sedan återgår jag till svaret. Det är intressant att konstatera att statsrådet och jag har samma uppfattning när det gäller bristen på behöriga lärare i ämnet religion. Uppemot hälften saknar behörighet. Detta måste man ändå se väldigt allvarligt på. Det som förvånar mig är att statsrådet dock inte tycks ha samma uppfattning som jag på denna punkt. Statsrådet menar att det säkerligen finns motiv för kommunerna att handla på det sätt som de gör. Statsrådet har förståelse för den annorlunda prioritering som görs ute i kommunerna i förhållande till den prioritering som har gjorts i Sveriges riksdag. Det är så, som också statsrådet gav uttryck för i svaret, att man klart prioriterat vidareutbildningen av lärare som skall undervisa i religionskunskap. Statsrådet säger att han på sikt hoppas kunna minska bristen när det gäller lärarkompetens på detta ämnesområde. Statsrådet hänvisar till den proposition och det betänkande som nu ligger på kammarledamöternas bord beträffande den ändrade lärarutbildningen. Jag skall inte gå in i detalj när det gäller den ändrade lärarutbildningen. Statsrådet känner till att vi inom mitt parti har en annan syn på lärarutbildningen som sådan. Vi menar att man måste höja kvaliteten och ha samma kvalitetskrav på alla lärare som skall utbilda ungdomar på högstadiet. Jag vill här uttrycka farhågan att det inom ramen för den proposition som nu föreligger och det betänkande som presenterats, och som ligger på kammarens bord, finns stor risk för att det blir just ämnet religionskunskap som hamnar i strykklass inom den nya lärarutbildningen. Det får ett lägre poängtal i relation till de andra ämnen som skall finnas med totalt sett inom denna utbildning. Jag vill fråga: Hur lång tid skall det ta i så fall innan vi får behöriga lärare i det viktiga ämnet religionskunskap? Hur många årskullar ungdomar skall behöva genomgå skolans högstadium utan att ha fått lärare som har behörighet att undervisa i detta ämne? Jag skulle hoppas att statsrådet vore beredd att ganska omgående vidta åtgärder för att komma till rätta med den här mycket akuta bristen när det gäller lärare som är kompetenta att undervisa i det här ämnet.

Herr talman! Religionsämnet är det skolämne som jämfört med andra ämnen har drabbats mest av nedskärningar i fråga lärarnas kompetens, om man ser några år bakåt i tiden. Förr krävdes det i princip en teol. kand-examen för att få undervisa i kristendomskunskap eller religionskunskap. Det betydde, med dagens mått mätt, över 100 poäng bara i detta enda ämne. I dag räcker det med 20 poäng, och ofta har läraren inte ens den kompetensen. Eleverna är inte sällan dåligt förberedda när de kommer från mellanstadiet till högstadiet. I riksdagens kristna grupp har vi träffat representanter för religionskunskapslärarna, som har berättat för oss att ganska färska undersökningar visar att det på vissa mellanstadier i Sverige saknas undervisning i religionskunskap helt och hållet under de tre år eleverna går på mellansta diet. Då har alltså skolan och lärarna i stället prioriterat de övriga ämnena inom gruppen orienteringsämnen — historia, samhällskunskap osv. När sedan eleverna kommer till högstadiet, händer det inte sällan att de får en obehörig lärare i religionskunskap. Det gör, tycker jag, att man måste säga att ämnet har hamnat i strykklass. Religionskunskapslärarna har vädjat till oss att inte acceptera 20 poäng som grund för kompetens. Detta gäller enligt vår uppfattning alla ämnen, som Göte Jonsson redogjorde för, men jag tycker att det särskilt bör gälla religionskunskapsämnet, bl.a. med hänsyn till vad jag har sagt här. I statsrådets svar är det en sak jag vill ta upp. Bengt Göransson säger att fortbildningskurser i religionskunskap inte har prioriterats så högt av lärare och kommuner. Det har betytt att dessa kurser ofta inte har kunnat genomföras. I stället har man satsat på nya ämnen såsom datorkunskap, naturorientering och teknik. Bengt Göransson säger sig inte vara förvånad över denna prioritering. Jag måste säga att jag delar Göte Jonsson oro över den delen av svaret. Man kan uppfatta uttrycket som ett accepterande av status quo för religionskunskapen — ett accepterande av, som det står på ett annat ställe i svaret, att så mycket som hälften av undervisningen i religionskunskap bedrivs av lärare som saknar behörighet. De kan inte vara rimligt att det äldsta av skolämnena, det som har betytt och fortfarande betyder oerhört mycket för människor och för ungdomens fostran, skall stå tillbaka för de senaste tillskotten på skolschemat. Faktum är att religionskunskapsämnet ändå skall omfatta fem veckotimmar på högstadiet. Och nog kan väl Bengt Göransson hålla med om att man inte bara i teorin utan även i praktiken skall prioritera ämnet när det gäller lärarnas utbildning och kompetens?

Herr talman! Som Göte Jonsson och Lars Hjertén har sagt är det angeläget att lärare som undervisar i religionskunskap har utbildning för detta ämne, lika väl som andra. I samband med alla de kontakter som vi företrädare för utbildningsutskottet haft i samband med behandlingen av regeringens proposition om en ny lärarutbildning har jag frågat hur det förhåller sig med lärarnas behörighet att undervisa i religionskunskap vid den skola där de tjänstgör. Då har jag nästa alltid fått det negativa beskedet, att just i det ämnet undervisar många utan formell kompetens. Detta har också framhållits av föregående talare här i dag. Religionsämnet tenderar att bli ett ämne med låg status. Jag tycker det är angeläget att denna utveckling motarbetas. Kanske har det aldrig förut varit så svårt att undervisa i ämnet religionskunskap som det är nu — men heller aldrig så viktigt. Sverige har ju blivit ett invandrarland, med invandrare från länder där man har en annan religion än kristendomen. Det ställer stora krav på lärarna att kunna undervisa om den religion som resp. elever har och skapa förståelse hos andra för invandrarnas religionsutövning. Men kunskapen om kristendomen är ofta också otillfredsställande, precis som Göte Jonsson och Lars Hjertén har framhävt. Det är den även hos elever som officiellt är kristna. Kunskaperna om gestalter och händelser som skildras i Bibeln är ofta klena hos eleverna. För att kunna tillgodogöra sig vår kultur — litteratur, konst och musik — behövs det kunskaper om bibliska gestalter och händelser. Jag vill nämna ett exempel på detta som jag har mött många gånger. Ungdomar har ofta skrämmande dåliga kunskaper om något så enkelt som våra helgdagar. Man kanske inte ens använder namnet på helgdagarna. Man säger inte ”Annandag Pingst” — man säger i stället ”på måndag”. Jag tycker att det är ett kulturellt fattigdomsbevis att sakna kunskap om så här elementära saker. Men ämnet religionskunskap är unikt även i det avseendet att det med största allvar tar upp de enskilda människornas djupaste frågor — frågor som rör liv och död, förhållandet mellan enskilda människor, mellan länder och folk och den enskildes syn på sig själv och sitt eget liv. Det är att beklaga att de kurser som anordnats av högskoleenheterna inte alltid kunna genomföras. Man satsar i stället på fortbildning om datorer, naturorientering och teknik. Ja, visst är det viktigt att ha kunskap i sådana ämnen, att hänga med där. Men jag kan inte låta bli att göra den reflexionen att datorn har blivit vår tids guldkalv. Jag menar att vi i vårt datoriserade och robotiserade samhälle högre grad än vanligt behöver ägna oss åt kulturoch livsåskådningsfrågor. Vad gäller fortbildning i religionskunskap har kommunalpolitiker möjlighet att i viss mån påverka vilka områden som skall prioriteras. Där kan var och en på sin ort försöka tala för dessa kurser. I centerpartiet vill vi alltid försöka göra något konkret åt det vi tycker är fel. Därför har vi i årets motion rörande grundskolan och gymnasieskolan en hemställan om att riksdagen skall besluta om 10 milj.kr. under anslaget B 8 Fortbildning m.m., för kompletterande undervisning för ämneslärare — detta för att vi konkret vill göra något för att lärare skall få en bättre utbildning i det ämne som de undervisar i. Vi fick inget gehör för förslaget i kammaren; det är bara att beklaga. Det beslut om ny lärarutbildning som vi skall ta nästa vecka kommer — om utbildningsutskottets förslag går igenom — på sikt att bidra till att även lärare i religionskunskap får bättre utbildning.

Herr talman! Denna interpellationsdebatt är på många sätt mycket intressant. Den rör sig företrädesvis på två områden och angriper frågan om religionskunskap i skolan ur skilda perspektiv. Det ena handlar mycket konkret om utbildning av och kompetens och behörighet hos dem som undervisar. Det andra handlar om skolbarns förhållande till religion, deras kännedom om religion och den del av kulturarv som religionen utgör. Låt mig börja med det senare perspektivet, som jag tycker är viktigt. Inger Josefsson sade: Barn i dag har en okunskap om helger. De kallar Annandag Pingst för måndag, som vilken måndag som helst. Vad beror det på? Beror det på att barnen i skolan inte har kunskaper om våra helger, eller beror det möjligen på att man i hemmen kanske inte längre firar helgerna på det sättet att helgen utgör en naturlig del? Litet tillspetsat kan man säga: Vilken roll har IKEA och B & W spelat för att ta bort kunskapen om helgerna? De har ju söndagsöppna butiker och erbjuder folk att störta ut och handla mellan elva och ett söndag efter söndag. De anmäls som tempel när vi i riksdagen diskuterar med de partier som säger sig företräda liberala ståndpunkter. Dessa partier har välkomnat en utveckling där man vid alla tillfällen lyfter fram kommersen som det centrala budskapet i tillvaron. Det har i varje fall inte det parti gjort som jag tillhör och som jag har arbetat i större delen av mitt liv. Vad betyder nöjeskrogarna — som erbjuder nöjen och sysselsättning för unga människor — när det gäller att ta bort känslan av respekt för exempelvis helger? De kanske har någon betydelse. Det finns alltid en förhoppning om att skolan skall lösa alla problem, ställa allt till rätta. Det är klart att skolan naturligtvis inte är i stånd att förändra allting. Men vi kan ge skolan en sådan inriktning att eleverna får kunskaper och färdigheter, så att de kan möta en del av exempelvis de kommersiella tendenser som de utsätts för utanför skolan. Av det skälet har vi i år mycket starkt markerat skolan roll som kulturinstitution. Vi har hävdat: Skolan är den viktigaste kulturinstitutionen. Bums störtade moderaterna fram och sade: Det finns ingen anledning att satsa särskilt på detta. Det kan skolan klara inom ramen för sin ordinarie undervisning. Inte ett ögonblick hade ni då känslan av att det faktiskt handlade om att ge skolan dess karaktär av kulturinstitution, att ge den breda kulturkontakten, att ge just det som så många tendenser i samhället omkring tar ifrån dagens unga människor. Jag är inte, Göte Jonsson, säker på att undervisningen i skolan i dag ger mindre av bibelkunskap och bibelanknytning än den skulle göra om vi genomgående hade behöriga och kompetenta lärare. Religionskunskapsämnet i skolan i dag är ett ämne med en betydande spännvidd. Det behöver också vara det, eftersom vi har så många nya grupper i vårt samhälle och har så många kontakter över gränserna. Religionskunskapsämnet måste därför i hög grad handla om etik, överblick och vidsyn. Svagheten är kanske då att den icke behörige läraren, och framför allt den mindre kompetente, mera går in på det som han ser som ett faktameddelande ur gamla kristendomsböcker och det som kallas bibelkunskap i stället för att göra det betydligt svårare, nämligen ge de etiska perspektiven på ämnet, vilket naturligtvis är huvudinnehållet. Jag vill i detta sammanhang påpeka att behörighet och kompetens inte är riktigt detsamma. Om hälften av lärarna är obehöriga, är det inte lika många som inte är kompetenta att undervisa. Också detta är viktigt att komma ihåg. Jag har mött många som har pekat på en annan sak som jag har anledning att ta på allvar, nämligen att man i viss utsträckning har flytt in i den kyrkliga organisationen, vilket naturligtvis också är ointressant. Även detta har alltså fungerat som ett ämnesinnehåll. Den slutsats som regeringen har dragit är att vi behöver utbilda lärare som faktiskt har kunskaper. Det är motivet för lärarutbildningspropositionen, som riksdagen kommer att diskutera på tisdag. Hur lång tid kommer det att ta innan alla lärare har behörighet? Ja, det kommer naturligtvis att ta en väldigt lång tid om man bara skall vänta på att det målet skall uppfyllas, och det kan vi inte göra. Därutöver måste vi också intressera oss för fortbildningsfrågorna. När jag har sagt att jag inte är förvånad över kommunernas prioriteringar när det gäller personalutbildningen i skolan, så beror det på att jag faktiskt inte är det mot bakgrund av att man gör allmänna prioriteringsuttalanden men sedan i stort sett överlämnar åt varje skolstyrelse och varje lärare att själv välja inom vilket område fortbildningen skall ges. Då kan man få sådana här effekter. Jag är beredd att mycket ingående intressera mig för och se över fortbildningen, så att man får en bestämdare inriktning på den. Jag tror att detta är angeläget. Bara en liten fråga till Lars Hjertén: Är det möjligt att de som förr i världen undervisade i religionskunskap hade teol. kand. eller motsvarande? Gällde det också den sexåriga folkskolan, eller är det realskolan som Lars Hjertén talar om? Inlägget var så generellt att man nästa fick uppfattningen att alla barn i vårt land hade fått religionskunskapsundervisning av personer med denna djupa kompetens. På den punkten tillåter jag mig vara något tvivlande. Låt mig till sist säga att jag tycker det är viktigt att alla barn får undervisning i religionskunskap. Det är ett av skälen till att jag när det har gällt utslagningsdebatten har sagt att alla barn har rätt till de kunskaper som grundskolan skall ge. Av den anledningen har jag mycket energiskt vänt mig mot de tankegångar som jag har mött i debatter ute i landet med en och annan moderat företrädare. De har sagt: Det är synd att de barn som har svårt för att lära skall behöva gå nio år i skolan. Låt dem ägna sig åt andra, praktiska sysselsättningar fr.o.m. åttonde årskursen! På den punkten har jag sagt att jag tycker att dessa barn behöver alla kunskaper de kan få. Vi skall hjälpa dem igenom svårigheterna, inte befria dem från svårigheterna.

Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i de synpunkter som statsrådet avslutningsvis anförde beträffande fördelningen mellan teoretisk och praktisk utbildning. Statsrådet vet mycket väl att vi inte har lagt fram våra förslag om relationen mellan teoretisk och praktisk utbildning därför att vi vill beröva barnen kunskap, utan därför att vi vill ge barnen möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap som de själva har intresse av och fallenhet för. I de sammanhangen anser vi att den praktiska utbildningen är precis lika viktig och värdefull som den teoretiska. I detta relationsresonemang handlar det inte om att ifrågasätta den teoretiska utbildningens kvalitet. Beträffande synen på innehållet i vidareutbildningen vill jag understryka att vi från moderat sida har sagt att vi måste prioritera den vidareutbildning som resulterar i att läraren får behörighet. Vi får i stället göra avkall på kortkurser i olika ämnen — just sådana kurser som statsrådet talade om när han sade att han hade förståelse för prioriteringen ute i kommunerna. Vi har i stället betonat att man måste understryka vikten av att fortbildningen skall gälla en utbildning som ger behörighet. Jag har förståelse för religionsundervisningens dubbla perspektiv, men de båda perspektiv statsrådet talade om tillgodoses bäst om lärarna har kunskap och behörighet i det ämne de skall undervisa i. Det är därför som vi ser det som så viktigt att man verkligen ser till att lärarna får den behörighet och den kunskap som behövs i det här sammanhanget. Sedan vill jag säga att jag tycker att statsrådet i någon mån blandar bort korten när han talar om en rad andra faktorer som påverkar kunskapen om t.ex. våra helger. Det faktum att butikerna är öppna på söndagarna försvarar inte att vi sänker kunskapskraven i skolan när det gäller religionsundervisningen och kristendomsdelen av religionsundervisningen. Det finns inte något som helst försvar för detta. Jag tror precis som statsrådet att det säkerligen finns ett samband också med andra faktorer i samhället. Men för den skull får vi inte bortse ifrån den viktiga del som skolan har i ett sådant här sammanhang. När det gäller bibelkunskapen delar jag inte statsrådets uppfattning, att det faktum att man saknar kunskap om att undervisa om Bibeln skulle göra att man bättre undervisar om Bibeln. Detta är ett mycket märkligt resonemang. Vi vet av erfarenhet, av de undersökningar som skolöverstyrelsen har gjort, att många lärare som saknar behörighet i att undervisa i religionsämnen och bibelkunskap känner sig mycket osäkra. Därför försöker man att lägga upp denna undervisning på ett sådant sätt att den blir så ”smidig” som möjligt. Jag säger inte detta för att kritisera de lärare som sliter med detta ämne i skolan — det är ett svårt ämne — utan jag säger det helt enkelt därför att det har visat sig i de undersökningar som skolöverstyrelsen har gjort att det är på det här sättet. Jag förstår inte riktigt vad statsrådet har för underlag för att dra slutsatsen att bibelkunskapen skulle bli sämre, om vi får behöriga lärare att undervisa i religionsämnet. När det gäller etik och kristendomens och bibelkunskapens del i religionsämnet kan jag inte heller se ett motsatsförhållande. Vårt samhälle bygger på den kristna etiken. Det står i läroplanen att bibelkunskap skall vara en viktig del i religionsämnet. I den kristna etiken ingår givetvis också respekt för andra uppfattningar. Där kommer också synen på andra religioner in, och det som har sagts här tidigare, att det är viktigt — utifrån den invandring som vi har till vårt land — att i utbildningssammanhang med respekt möta de människor som har en annan uppfattning i livsåskådningsfrågor. Men att bibelkunskapen utifrån den kulturtradition som vi har i vårt land måste spela en viktig roll i skolundervisningen inom ramen för religionsämnet har slagits fast i läroplanen. Jag skulle önska att statsrådet klart kunde säga att statsrådet skall verka för att läroplanens intentioner uppfylls och göra vad statsrådet kan för att de lärare som undervisar i religionsämnet snarast möjligt uppnår behörighet.

Herr talman! Statsrådet Göransson menar att det är barn som har den okunskap om helgdagar som jag nämnde. Nej, statsrådet, det är tyvärr också vuxna unga människor som har den. Hemmens betydelse vill jag verkligen inte förneka. Vi har i vårt parti alltid betonat hemmens stora betydelse vid fostrandet av de unga. Men det är väl tyvärr så att föräldrar litar alltför mycket till skolan. Man har i vårt land av tradition den inställningen att man kanske litar litet för mycket till samhället — samhället skall allt bestyra. Jag vet att när svenska kyrkan och frikyrkan inbjuder till söndagsskola, till juniorverksamhet osv., så kan man ibland få svaret: Ja, men kunskap i kristendom får barnen i skolan. Men det är ju inte så att man får kunskap i ämnet, man får ju numera kunskap om ämnet. Något bättre skulle det väl bli, om vi får lärare som har behörighet, dvs. god utbildning för att undervisa i religionskunskap.

Herr talman! Det är klart att man inte kan ställa alltför stora krav på skolan när det gäller kunskapen om religion. Hemmet spelar också en mycket stor roll. Samhället i övrigt är i dag inte någon särskilt god jordmån för kunskap i dessa frågor. Jag tycker inte att jag fick ett tillfredsställande svar på den fråga som jag ställde till statsrådet. Statsrådet sade i sitt första anförande att han inte förvånades över att kommunerna prioriterade kunskaper om datorer, naturorientering och teknik. Men statsrådet hoppades att kommunernas val så småningom kommer att bli litet mer differentierade. Det är väl i det sammanhanget som religionskunskapen skall komma in. Jag tycker att detta var litet väl passivt. Nog kunde skolministern i varje fall ha nämnt religionskunskapen vid namn. Mycket tyder på att lärarutbildningen när det gäller just religionskunskap är sämst lottad om man jämför med övriga orienteringsämnen. Sedan talade Bengt Göransson en hel del om kulturen. Vi fick reda på — som vi brukar få — att moderaterna sparar även i fråga om denna. Vi går inte med på att man skall satsa 15 milj.kr. på kulturen i skolan. Vi spar några miljoner, och jag vill minnas att vi anser att det skall anslås 7 milj.kr. i stället. Vi har inte riktigt så mycket pengar som socialdemokraterna. Jag tror inte heller att landet har så mycket pengar. I svaret på den förra interpellatione" nämnde Bengt Göransson att han hoppades att moderaterna inte skulle få något inflytande över kulturen i fortsättningen, eftersom moderaterna redan har ett alltför stort inflytande över vad jag tror att han kallade för okultur eller antikultur. Jag skall inte kommentera detta, eftersom det gällde den förra interpellationen. Om religionskunskapen har med kultur att göra — och det tycker jag — vill vi faktiskt att den skall fungera bättre i skolorna med mer välutbildade lärare än vad som är fallet i dag. I fråga om detta vill vi alltså öka kultursatsningen. Jag fick en direkt fråga av statsrådet. Interpellationen gällde högstadiet, och högstadiet jämför man med realskolan, och det var där som lärarna skulle ha teologie kandidatexamen för att vara behöriga i ämnet kristendomskunskap eller religionskunskap. Men jag tror också att gårdagens småskollärare och folkskollärare hade en bättre grundutbildning i religionskunskap än vad dagens lärare har.

Herr talman! Göte Jonsson sade i sin replik att moderaterna ingalunda ifrågasätter den teoretiska utbildningens värde men betonar den praktiska. Jag tillät mig att peka på att man faktiskt i vissa resonemang hävdat att det är grymt att tvinga unga människor att gå i skolan och läsa teoretiska ämnen. Jag har ett intryck av att religionskunskapsämnet faktiskt är ett ämne av företrädesvis teoretisk karaktär. Det är kanske ett av de ämnen som eleverna skulle välja bort om man lät dem själva välja sina praktiska sysselsättningar. Jag delar uppfattningen att olika företeelser i samhället — jag tog de söndagsöppna butikerna som exempel — kan minska känslan för religiösa och kyrkliga traditioner. Det är inget motiv för att minska kunskapskraven. Men det jag ville påpeka, och som jag faktiskt tycker har en poäng, är att det inte är skolan som tar ifrån barnen den kunskap och förtrogenhet som de har med sig till skolan. Problemet är naturligtvis att de inte har denna kunskap och denna grundläggande förtrogenhet med exempelvis helger, som Inger Josefsson illustrerade. Detta leder till att de möter en företrädesvis teoretiserande undervisning i skolan. Detta ställer naturligtvis ytterligare höga krav på de lärare som skall undervisa. Det är skälet till att regeringen i sin lärarutbildningsproposition har hanterat utbildningsfrågorna så som den har gjort. När det gäller fortbildningsfrågorna vill jag säga till Lars Hjertén att jag är medveten om att man i de prioriteringar som har gjorts har uttalat vällovliga avsikter. Jag har ibland när jag varit ute och hållit anföranden tillåtit mig att göra jämförelser med den ambitiösa ABF-styrelsen, som varje år säger: I år skall vi prioritera studier i socialismen. Styrelsen tar upp detta i sin prioriteringslista, för att vid årets slut upptäcka att de flesta ändå läste något annat ämne. Jag förmodar att studieförbund med andra förtecken har gjort samma erfarenhet. Detta har att göra med att det är vissa personer som gör en prioritering, som innebär ett angivande av önskemål om inriktningar, men att det är andra som har att ta ställning till de reella valen. Om moderaterna vill verka för en hårdare styrning av skolan lokalt är det viktigt att ni säger det. I alla andra sammanhang talar man i dag för en befrielse från den centrala styrningen. Med åberopande av behovet av lokal styrning får jag också ett antal förslag, inte minst från moderat styrda kommuner, där man begär befrielse från besvärande statliga ingrepp. Det handlar alltså om att skaffa sig, återta, styrinstrument. Jag sade inte, Göte Jonsson, att okunskap om Bibeln skulle ge bättre undervisning. Jag sade att den lärare som saknar behörighet och utbildning för ämnet men som möjligen har något av bibelkunskap med sig i bagaget från sin egen skoltid sannolikt undervisar mer koncentrerat och kunskapsrikt om Bibeln än om muhammedanismen. Det var poängen i min kommentar i det avsnittet. Jag håller gärna med om, Lars Hjertén, att min formulering i den förra interpellationsdebatten var slarvig. Jag ber om överseende med det.
Herr talman! Helt kort: Jag förstår fortfarande inte statsrådets uttalande om bristen på behörighet hos religionslärare. Har läraren dåliga kunskaper för att undervisa om Bibeln kanske han i och för sig undervisar om Bibeln utifrån den dåliga kunskap han har. Men det är inte sådan undervisning som eleverna skall ha, utan de skall ha en god kunskap om Bibeln och om religion över huvud taget, enligt de intentioner som riksdagen har slagit fast. Det är utifrån de intentionerna som riksdagen också har prioriterat religionsämnet när det gäller kompletteringsutbildningen. Statsmakterna har också ett ansvar i det sammanhanget för att bidra till en sådan utbildning. Det viktiga är att vi löser just detta problem.

Herr talman! När vi i dag skall lägga fast riktlinjerna för den fortsatta energipolitiken kan vi dra nytta av erfarenheterna från drygt tio år av svåra problem, omställningar och konflikter — men också av framgångsrikt utvecklingsarbete. Utgångspunkten för våra ställningstaganden är att ett säkert, billigt och miljövänligt system för energiförsörjningen är en nyckel till utvecklingen i varje samhälle. Så har det alltid varit, och så kommer det att förbli. Under den period då Sverige definitivt utvecklades till en avancerad industrination och modern välfärdsstat med mycket hög levnadsstandard för hela folket hade vi tillgång till ett energisystem som tycktes osedvanligt säkert och billigt. Vi har fortfarande en oskattbar nytta av vårt elsystem, som är ett av världens säkraste, billigaste och mest miljövänliga. Men vårt oljeberoende har blivit en svår belastning för vår ekonomi och miljö. Och vi har under de drygt senaste tio åren ställts inför utomordentligt svåra problem och utmaningar på energiområdet som radikalt förändrat förutsättningarna för energipolitiken. Det började med oljekrisen 1973. Den innebar ett brutalt uppvaknande för de flesta. Vi tvingades snabbt att inse att oljan inte är en billig och outsinlig energikälla. Vi var under 1970-talet till 70 96 beroende av importerad olja för vår energiförsörjning. Det innebar ett mycket allvarligt hot mot vår ekonomi, vår industriella utveckling och vårt oberoende. Och allvaret i situationen har tilltagit i takt med nya oljekriser och stigande dollarkurs. Trots att vi sedan 1979 minskat vårt oljeberoende med drygt 40 96 i volym till ca 50 96 av vår totala energianvändning är kostnaderna nu tio gånger högre än för tio år sedan. Den extremt kalla vintern och sena våren i år har medfört extra kostnader och påfrestningar på betalningsbalansen på 2,4 miljarder kronor. Det kan mot den bakgrunden självfallet inte komma i fråga att minska ambitionsnivån när det gäller oljeersättningsprogrammet. Samtidigt med den första oljekrisen inträffade flera andra ting som tvingade oss till nytänkande på energiområdet. Vi blev mer och mer medvetna om de allvarliga miljöproblem som är förenade med förbränning av fossila bränslen. Motståndet mot ytterligare exploatering av vattenkraften växte. Och konflikterna kring kärnkraften — där det ännu i början av 1970-talet rådde total enighet och uppslutning — växte till den svåraste sociala och politiska konflikt vi upplevt på mycket länge. På så sätt löste vi en av efterkrigstidens svåraste konflikter genom en klassisk kompromiss i enlighet med den svenska modellen. Genom dessa beslut gjorde vi slut på åratal av strider och handlingsförlamning. Vi kunde äntligen ta itu med uppgiften att bekämpa den ekonomiska krisen och arbetslösheten. Det blev också, efter år av förlamande konflikter, möjligt att arbeta med energifrågorna på ett positivt och konstruktivt sätt. Vi kunde nu, när vi äntligen fått de klara besked och fasta spelregler som behövs för stora investeringsbeslut och långsiktig planering, helhjärtat ägna oss åt det utomordentligt stimulerande arbetet att utveckla framtidens energisystem. Full kraft i arbetet fick vi dock först sedan vi fått en regering som inte slets sönder av inre oenighet kring energipolitiken! Vi har, herr talman, därför mycket goda skäl att hålla fast vid de beslut som fattats. Det viktigaste skälet av alla är naturligtvis respekten för demokratin och människors uttalade vilja — kravet att medborgarna måste kunna lita på att deras valda representanter står fast vid sina löften. Men till dessa moraliska skäl kan vi foga en rad rationella: Det första är att de beslut vi fattat egentligen inte innebär så dramatiska förändringar som vi i stridens hetta ibland velat göra dem till. En del försöker med sina inlägg i debatten slå i folk att vi, ensamma i världen, skulle ha kommit på någon sorts slutgiltig lösning på energiförsörjningsfrågorna och därefter bestämt oss för att inte utnyttja denna underbara trollformel. Så förhåller det sig naturligtvis inte! Inte heller vår generation har löst perpetuum mobiles gåta. Kärnkraftverken är faktiskt inga evighetsmaskiner! De blir liksom andra industriella anläggningar förr eller senare utslitna och omoderna och måste ersättas. Beslut om nyinvesteringar och om hur vår långsiktiga eloch energiförsörjning skall klaras måste alltså under alla förhållanden fattas. De är inget vi skulle ha sluppit undan om vi inte haft folkomröstningen. De besluten skall alltså fattas utifrån det grundläggande kravet att systemet skall vara billigt, säkert, inhemskt och ge minsta möjliga effekter på miljön. Vi har därvid ålagt oss två restriktioner: att inte använda kärnkraft och att i största möjliga utsträckning undvika olja och kol, framför allt i kondensverk för elproduktion. Märkvärdigare är det faktiskt inte. Vi har, så som linje 2 krävde, den tid på oss som vi behöver för att fullfölja den stora omställningen. Våra beslut innebär inte heller att vi nu ställs inför omedelbara problem som omfattande kapitalförstöring eller att vi berövats medel att nu angripa problemen med försurning och förgiftning. Tvärtom. Kraven på omedelbart stopp av kärnkraften avvisades. Gjorda investeringar skall utnyttjas och kärnkraften skall användas effektivt till att minska användningen av olja och kol. Så sker också. Under stridens år förlorade vi miljarder. Nu tjänar vi miljarder varje år genom att ersätta olja och kol med bl.a. kärnkraft. Vinsterna för miljön är naturligtvis ännu större. Vi behöver praktiskt taget aldrig använda olja eller kol för elproduktion, och vi har ersatt en stor del av oljan i uppvärmningen med el. Inför kärnkraftsavvecklingen skall denna el i första hand ersättas med hushållning och ny värmeteknik. Jag vill med anledning av det skamgrepp som somliga kopplar mellan kärnkraft och försurning med skärpa påminna om att det åtagande vi gjorde var just att på en gång klara kärnkraftsavvecklingen och kampen mot försurningen. Det tredje och viktigaste rationella skälet är helt enkelt de resultat vi nu kan redovisa. Vi har lyckats mycket bättre med både hushållning och utveckling av ny teknik än vad vi då vågade drömma om. Utvecklingen av det energisystem som skall ersätta kärnkraften innebär en utmaning och stora möjligheter för svensk industri. I propositionen konstaterar vi därför: ”För mindre än ett decennium sedan hade vi ett energisystem som var ensidigt och sårbart, samtidigt som det utgjorde en avsevärd belastning på miljön. Nu har vi i vårt land bl.a. genom energipolitiken skapat en mer robust energiförsörjning än i många andra länder. Vi har för närvarande, och kommer under avsevärd tid att ha, en förhållandevis gynnsam situation med god tillgång på el och inhemska bränslen och vi har på många områden uppnått en effektiv energianvändning.

Vi har med andra ord redan lagt en säker grund för kärnkraftsavvecklingen. Och vi kan nu, med betydligt större trygghet än för fem år sedan, säga inte bara att kärnkraftsavvecklingen är möjlig utan också att den kan genomföras med betydande vinster för ekonomi, sysselsättning och miljö. Det är, herr talman, i detta avseende det har hänt något nytt efter folkomröstningen. Och det stärker vår beslutsamhet att fullfölja folkomröstningsbesluten. Däremot har det inte inträffat något oväntat vad gäller kärnkraften som ändrar bedömningen i någon riktning. Det finns ingen saklig grund för tvärsäkra påståenden om att kärnkraftverkens livslängd ur säkerhetssynpunkt skulle vara vare sig kortare eller längre än vad som tidigare antagits. Inte heller finns det någon grund för att hävda att folkopinionen skulle ha svängt på ett sådant sätt som skulle ge oss anledning ompröva politiken. Den enda säkra slutsats man kan dra av olika vittnesbörd och opionionsundersökningar är att vi har tre jämnstora grupper med skilda uppfattningar om energipolitiken bland medborgarna. I den situationen gör de triumfatoriska och skadeglada kommentarer som kommer från flyglarna knappast något imponerande intryck. Tvärtom visar ju detta att det inte finns utrymme att föra en energipolitik baserad på någon av ytterlighetsståndpunkterna. Vi behöver alltfort en energipolitik ägnad att skapa balans och försoning, handlingskraft och konsekvens, och våra erfarenheter visar att den linjen håller och ger resultat! Det är, herr talman, mot denna bakgrund som regeringen i propositionen föreslår riksdagen att än en gång lägga fast de långsiktiga målen: 1. Oljeersättningspolitiken skall fortsätta. Vårt beroende av de dyra och miljöfarliga importbränslena olja och kol skall minimeras. 2. Kärnkraften skall utnyttjas under en övergångsperiod men avvecklas som energikälla för framtiden. Senast år 2010 skall den sista reaktorn tas ur drift. Inga Secure-reaktorer eller bridreaktorer skall förekomma i det svenska programmet. 3. Utvecklingen av framtidens energisystem, som skall vara säkert och billigt, inhemskt och miljövänligt, skall drivas vidare med kraft. Riksdagen inbjuds också att ställa sig bakom en strategi för hur denna omställning skall gå till. Den är dels av principiell, dels av praktiskt natur. Principiellt innebär den att vi skall förverkliga de långsiktiga målen genom stegvisa beslut som gör det möjligt för oss att vid varje tillfälle i utvecklingskedjan utnyttja bästa tänkbara teknik vad gäller hushållning och miljö och vid behov driva på utvecklingen. Praktiskt innebär den att riksdagen förelagts en mycket konkret plan för hur arbetet skall drivas vidare de närmaste tio åren. 1990 skall vi på nytt ta ställning till hur vi skall gå vidare i det praktiska arbetet. Det är, herr talman, med tillfredsställelse jag nu kan konstatera att riksdagen, om den följer förslagen i de olika utskottsbetänkandena, kommer att bifalla propositionen. Jag kommer, sedan riksdagsbehandlingen har avslutats, att tillkalla det råd som aviseras i propositionen. Herr talman! Det riksdagen nu tar ställning till är alltså en strategi för utveckling! Vi har från visst håll kritiserats för att inte lägga fast en detaljerad avvecklingsplan. Och det är sant att vårt förslag, fullt medvetet, inte i första hand handlar om hur en avveckling exakt skall gå till långt i framtiden. Det utgår från besluten att vi skall avveckla oljeberoendet och kärnkraften och att kärnkraftsavvecklingen skall vara avslutad senast år 2010. Men för att detta skall bli möjligt måste vi klara att i tid utveckla alternativen, såväl i fråga om hushållning som när det gäller ny teknik för eloch värmeproduktion. Det är ju detta som är viktigt. Det är detta som helt och hållet avgör om vi skall lyckas. Och där ligger vi alltså före linje 2:s avvecklingsplan. Den handlar inte heller särskilt mycket om avveckling i bemärkelsen att den anger tidpunkten när olika aggregat skall stängas av. Den detaljerade tidplanen där handlar om de olika utvecklingsstegen för alternativen till kärnkraft och olja. Vår strategi är i högsta grad en strategi för beslutsfattande. Vad den handlar om är att skapa den handlingsfrihet och handlingsberedskap som behövs för att vi skall kunna välja bästa möjliga teknik och metoder — inte minst i fråga om hushållning och miljö — för att steg för steg ta oss fram till det mål vi inte kan kompromissa om: att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Jag tycker, herr talman, att det nu kan vara dags att lämna skenfäktningen om avvecklingseller utvecklingsplan. Vi som vill hålla fast vid folkomröstningsbeslutet har annat att göra än att misstänkliggöra varandra. Jag tror, uppriktigt sagt, att kärnkraftsanhängare och kärnkraftsmotståndare har hjälpts åt att bygga upp en skepsis när det gäller om folkomröstningsbeslutet kommer att fullföljas. Vi som står fast vid folkomröstningsresultatet borde sluta oss samman kring det konstruktiva utvecklingsarbetet! Och jag vill med allvar påminna de partier som står fast vid folkomröstningsbeslutet om att det av de förslag som moderata samlingspartiet framför i sina motioner och reservationer står helt klart att en regering i vilken detta parti ingår inte skulle vara i stånd att föra en politik ägnad att säkerställa kärnkraftsavvecklingen. För detta, och för att mobilisera den majoritet som faktiskt finns i riksdagen, krävs en socialdemokratisk regering som centern, folkpartiet och vpk kan stödja. Jag kommer, herr talman, noga att notera om centern väljer att i dagens debatt markera den grundläggande enigheten mellan oss som står för folkomröstningsbesluten eller om man söker strid med oss, för att i valtaktiskt syfte dölja oenigheten med den tilltänkte regeringsbrodern och för att till varje pris slå vakt om de så hett åtrådda statsrådsposterna. Herr talman! Oljekriserna och konflikten kring kärnkraften var dramatiska händelser. Men det som mer än något annat tvingade-oss till omtänkande under 1970-talet och det som kommer att få störst betydelse på lång sikt var hoten mot miljön och det ökade miljömedvetande som då växte fram. Under årtusenden har människorna med tacksamhet tagit emot varje ny energikälla och energiteknik som ett medel att förbättra sina levnadsvillkor, utan att tänka på miljöeffekterna. Därför har skogsskövlingen pågått i årtusenden och gör det än i dag, liksom skogar och sjöar förgiftas av de farliga utsläppen från anläggningar som eldas med olja och kol. Så tog också många länder kärnkraften i anspråk innan avfallshanteringsfrågorna lösts och utan tillräckliga garantier mot missbruk och kärnvapenspridning. Jag är själv tillräckligt gammal för att minnas den aningslösa optimism som präglade 1940-talets slut och hela 1950-talet. Men de första varningssignalerna började komma redan på 60-talet med t.ex. Rachel Carsons bok Tyst vår. Här i Sverige skrev en ung läkare, författare och socialdemokrat, Hans Palmstierna, en bok med titeln Plundring, svält, förgiftning. Den boken väckte en väldig opinion och användes av vårt parti i ett omfattande studiecirkelarbete om det moderna industrisamhällets miljöproblem och om hur de skulle kunna bemästras. Det gavi sin tur upphov till en omfattande lagstiftning och reformverksamhet: Arbetarskyddslagstiftningen skärptes. Hårda regler infördes för utsläpp från industrier och energiproduktionsanläggningar. Vi tog itu med de kommunala renhållningsoch avloppsfrågorna och frågorna om särskilt miljöfarligt avfall. Och vi införde ett system för hur vi med en samlad nationell planering och lagstiftning skulle skydda naturen och miljön. Samtidigt tog vi upp miljöfrågorna i det internationella samarbetet. Vi tog bl.a. initiativ till FN:s första miljövårdskonferens, som hölls här i Stockholm 1972. Det förtjänar att sägas att det var vår mycket respekterade talman som ledde det arbetet i den dåvarande regeringen. När det gäller energipolitiken innebar detta uppvaknande att vi insåg att vi måste ta helt andra hänsyn än tidigare till miljön. Numera är det en självklarhet att omsorgen om miljön skall sättas i centrum. Därför kan vi inte längre låta enbart ekonomi, driftsäkerhet och effektivitet avgöra valet. Tvärtom. Vi är beredda till uppoffringar därför att miljön är en omistlig del av välfärden. Men lyckligtvis gör vi nu, på detta område liksom på andra, den erfarenheten att omsorgen om miljön väl kan förenas med kraven på god ekonomi och effektivitet. Det ansvar vi har är att välja och utveckla ett energisystem som i sin helhet ger minsta möjliga miljöpåverkan. Det är ingen lätt uppgift. Det finns inte någon energiteknik som inte innebär någon form av risker eller påverkan på miljön. Samtidigt är de problem som är förknippade med olika tekniker och energislag mycket olikartade och därför svåra att väga mot varandra. Vi behöver bara jämföra riskerna för förgiftning och försurning vid förbränning med kärnkraftens risker och de effekter som kommer av vattenkraftsutbyggnad, eller torvtäkt eller odling av energigrödor i stor skala, för att inse detta. Ställda inför detta finns det alldeles för många som väljer den bekväma utvägen att i tur och ordning säga nej till alla alternativ. Det är naturligtvis en orimlig och oansvarig hållning. De som står för den tar risken att försätta oss alla i en situation där vi inte har något val eller tvingas välja mellan alternativ som vi alla ogillar. En ansvarsfull energioch miljöpolitik innebär att vi tillsammans — politiker på alla nivåer, industrins och forskningens representanter, miljövänner och kraftbolag — måste samarbeta och vilja ta ansvar för beslut om vad vi nu skall göra! Alla är betjänta att vi hushållar och effektiviserar vår energianvändning. Det är det enklaste och billigaste sättet att skona miljön och minska konflikterna, och det innebär direkta ekonomiska vinster för alla inblandade. Därför skall vi naturligtvis först pröva hur långt vi kan nå den vägen. Men vi måste också tala om vilka energikällor vi kan använda, samtidigt som vi arbetar med att utveckla tekniken och ställer upp stränga miljökrav. Den som inte är beredd att tala om hur eloch energiproduktionen i framtiden praktiskt skall kunna garanteras saknar enligt vår mening trovärdighet när det gäller att fullfölja folkomröstningsbesluten. Och på den här avgörande punkten anser vi inte att de andra partierna tar fullt ansvar. Vi socialdemokrater menar att den trovärdigheten kräver att vi upprätthåller och utvecklar kompetensen i vad gäller teknik för elproduktion i framtiden, att vi håller öppet för de alternativ som kan komma att behövas och att vi skaffar oss det kunskapsunderlag som behövs för att kunna fatta kloka beslut längre fram. Det är därför vi lägger fram förslag om hur kompetensen i vad gäller vattenkraften skall kunna bevaras, tekniken för vindkraft prövas på allvar och möjligheterna till mottryck tas till vara, och det är detta som förstudierna om olika alternativ handlar om. Vi har mycket svårt att förstå varför någon skulle motsätta sig dem. Vad är det för sanning man är så rädd för? I detta sammanhang vill jag också konstatera att riksdagen nu kommer att fastställa den andra delen av den plan för vattenkraftens utbyggnad till 66 TWh som riksdagen tidigare fastställt som mål för vattenkraftens roll i energisystemet på kort sikt. Det är en betydelsefull händelse att denna plan nu slutligt läggs fast. Men jag vill, liksom utskottet, understryka att den inte ersätter prövningen enligt vattenlagen. Den skall självfallet som alltid ske med all tillbörlig noggrannhet och hänsyn till olika intressen. Jag vill upprepa vad jag uttalade i denna kammare, när vi behandlade dessa frågor förra året: Regeringen kommer att ställa hårda krav på kraftbolagen när det gäller miljö och hänsyn till lokala intressen. Det har regeringen visat i praktisk handling i de ärenden som har avgjorts under det gångna året. Utskottet föreslår, i år liksom förra året, en viss ändring i regeringsförslaget genom att föra Edänge till planen. Det har väckt stort uppseende. För min del menar jag, herr talman, att det finns anledning att se ödmjukt, odramatiskt och prestigefritt på dessa frågor. De är svåra. Ofta står ganska jämstora grupper mot varandra. Ofta skall en rad var för sig mycket viktiga hänsyn vägas mot varandra. Det är inte konstigt att man då vid bedömningen kan komma till olika resultat. Vad som nu sker är ju inte att riksdagen slutligt avgör olika projekt, enbart att dessa släpps fria för prövning enligt vattenlagen. Herr talman! Sedan vi började arbeta med miljöfrågorna på 1960-talet har vi gjort en rad positiva erfarenheter: det går att läka sår i naturen, att rena vatten och luft. Det går att utveckla teknik, som klarar mycket hårda och ständigt högre miljökrav. Det går att utveckla miljövänlig teknik, som klarar effektivitetsoch produktionskraven i det moderna industrisamhället och som är ekonomisk. Dessa erfarenheter gör vi nu också i ökande utsträckning på energipolitikens område. Under de här åren har t.ex. den miljövänliga förbränningsoch reningsteknik som flera svenska företag utvecklar fått sitt tekniska genombrott. Det är av utomordentligt stort värde för vår egen miljö, för vårt internationella förhandlingsarbete och för vår export att svensk industri nu ligger steget före på detta område. Det är alltså mycket goda resultat som vi kan redovisa. Men vår slutsats av detta är inte att vi nu kan slå oss till ro. Slutsatsen är att vi nu skall gå vidare, med högre ambitionsnivå och med en ständigt kritiskt pådrivande attityd. Våra erfarenheter säger oss nämligen att det är först när samhället tar sitt ansvar genom att ge klara och stränga spelregler och precisera villkoren som det blir möjligt att lösa problemen tekniskt och ekonomiskt. Utan tvivel återstår det mycket att göra på miljöområdet. Det gäller t.ex. kväveoxider, tungmetaller, dioxiner och cancerframkallande ämnen. Där är våra kunskaper och tekniker, liksom resultaten, fortfarande otillräckliga. Därför måste vi gå vidare och steg för steg flytta fram positionerna i miljöarbetet. Det har regeringen också gjort nu under våren. I propositionerna om energipolitiken och om försurningen framläggs ytterligare en rad förslag med sikte bl.a. på att under den kommande tioårsperioden minska svaveldioxidutsläppen med 65 96 och kväveoxiderna med 30 96 jämfört med utsläppen 1980. Däri ingår bl.a. förslag om inrättande av en bränslemiljöfond för att bekämpa utsläpp av alla sorters farliga ämnen från förbränning av kol, sopor och torv samt om blyfri bensin och katalytisk avgasrening. Det är för oss fullständigt obegripligt att centern har gått emot det förslaget och velat minska anslaget med 100 milj.kr. och på det sättet velat minska våra möjligheter att göra något åt dioxidproblemet. Vi går alltså vidare i ett positivt utvecklingsarbete för ett robustare, effektivare och framför allt miljövänligare energisystem. Det omtänkande som 1970-talet tvingade oss till innebär att vi står inför uppgiften att utveckla ett energisystem för framtiden som ger oss den säkra och billiga försörjning av energi som är en väsentlig förutsättning för välfärden och som är radikalt bättre ur miljösynpunkt än dagens och gårdagens.